Herr talman! Ogillandet, ibland förlöjligandet, ibland klandret av ordensväsendet har som regel ingått som ett led i en mer omfattande samhällskritik. Förvånande nog har denna bedömning av ordensväsendet satt relativt ringa spår i den samtida litteraturen. Esaias Tegnérs lilla dikt Halkan, från Klostergatan i Lund, den som börjar så här: ”Världens gång utför mitt fönster jag en stund betrakta skall”, inrymmer strofen: ”Se, där går en stjärnprydd Herre. Hela himlens här, dess värre, rullar i den låga mull. Det är en löjlig situation som där tecknas, ordensbäraren som faller. Märkligt nog har Eyvind Johnson långt senare använt sig av samma bild i Kommentar till ett stjärnfall: grosshandlaren, den med orden försedde, faller. En samhällskritiker som August Strindberg synes endast flyktigt ha berört ordensväsendet, i Röda rummet och Svarta fanor, och Hjalmar Söderbergs ironiska penna har tangerat ämnet någonstädes. Å andra sidan kan nämnas att en annan samhällskritiker från den tiden, Henrik Ibsen, med välbehag tog emot ordensutmärkelser och därjämte någon gång motiverade sin ståndpunkt. Från den politiska debatten i Sverige härom kan noteras det uppseende som det väckte när ett tiotal medlemmar av ministären Staaff på Gustavsdagen 1912 tog emot ordnar, detta trots regeringens allmänt radikala hållning. Händelsen föranledde en protestledare i Dagens Nyheter, skriven av tidningens dåvarande chefredaktör Otto von Zweigbergk, som karakteriserade ordensväsendet som en ”symbol för den kortsyntaste och tarvligaste värdesättningen av det mänskliga arbetet i samhällets tjänst”. Arvid Lindman skrev då i sin dagbok: ”Den s.k. ordenshumbugen betraktas tydligen med andra ögon när en liberal regering sitter vid makten.” Men oavsett vilken regering som sitter har ibland liberaler och socialdemokrater visat egen individuell mening och tagit emot ordnar för egen del. Den stora uppslutningen i utskottet nu kring propositionen 91 kan möjligen tolkas så att ingen har velat vara i otakt med tiden. Men frågan är vilken tid man är i otakt med. Vissa uttryck och inlägg i dagens diskussion för mera tanken till sekelskiftets diskussioner än till 1970 talets. Låt mig genast säga ifrån, för undvikande av varje missförstånd, att moderata samlingspartiet finner ordensväsendet i Sverige vara i behov av en snabb och genomgripande reformering. På sätt som framhålls i vår motion 1894 har det i sin utveckling kommit att präglas av en ensidig inriktning på belöning av utförd tjänst. Med en konsekvens som tycks sakna motsvarighet i andra länder har utdelandet av ordensutmärkelser till statens och kommunens tjänstemän knutits till tjänsteställning och tjänsteår. En skarp gräns har dragits mellan dem som skulle anses få belönas med ordnar och dem som hedrades med medaljer eller därmed jämställda bevis. Mycket av den gamla radikala kritiken mot ordensväsendet har sin grund i detta faktum. Ordnarna har delvis med all rätt betraktats som ett utflöde av ämbetsmannastaten. Naturligtvis har denna utveckling på sätt och vis sin historiska förklaring, men ansvällningen av de offentliga tjänsternas antal har medverkat till en ordensväsendets inflation och till att göra gränsdragningarna mellan ordnar och medaljer än orimligare. Antalet svenska ordensinnehavare torde för närvarande vara 23 000. En alltför imponerande siffra. Särskilt observeras då ökningen av antalet Nordstjärneordnar — en direkt följd alltså av nyssnämnda ansvällning. Mot denna bakgrund, herr talman, vill vi icke motsätta oss att riksdagen uttalar att belöningar åt i statens tjänst anställda torde utdelas av Kungl. Maj:t efter de grunder som Kungl. Maj:t fastställer. Detta innebär i stort sett ett godtagande av tankegångarna i propositionen i denna del. Men vi vill inte kasta ut barnet med badvattnet. Vi vill inte att svenska ordnar i fortsättningen icke skall kunna tilldelas svenska medborgare utan diskriminatoriskt kunna förlänas enbart utlänningar. Vi vill har ett reformerat ordensväsende anpassat efter tidens krav. I sin strävan att vara följsam mot åtminstone vissa gammalradikala — jag måste faktiskt kalla dem så — tankegångar inom partiet har regeringen valt att gå underliga vägar. Först var det tydligen meningen att ordensväsendet skulle betraktas som en arbetsmarknadsfråga. I avtal skulle man förbjuda statstjänstemän att på något sätt medverka vid förslag till ordensberättigade. Och så skulle frågan vara löst på administrativ väg. De ordnar som dock inrättats genom beslut av riksens ständer, dvs. riksdagens föregångare, skulle på detta sätt hokus pokus — försvinna ur sinnevärlden. Elegant men föga ärligt och ej heller legalt. Justitiekanslersämbetet ifrågasätter till och med om sådana genomgripan de ändringar skulle kunna genomföras annat än genom ändring av grundlag. Och hovrätten över Skåne och Blekinge skrädde icke orden. Den fann de föreslagna åtgärderna ”för att på en omväg komma åt ordensväsendet” enligt hovrättens mening ”uppenbart olämpliga”. Det finns icke någon anledning, menade hovrätten, varför man icke kan gå rättframt till väga och bestämma sig för vilken verksamhet man vill ha kvar för framtiden och ge erforderliga föreskrifter för den. Man kan tillägga att författarna av departementspromemorian märkligt nog förbisett en annan kanske lika enkel utväg, nämligen att på administrativ väg förbjuda bärandet av frack. Tanken på ett sådant enkelt ingripande har nu i stället framförts i Grönköpings Veckoblad, som påpekat att ordnar därmed skulle totalt försvinna, i varje fall i samband med civila kläder. Man skulle på samma sätt som man en gång införde den svenska dräkten kunna införa ett förbud mot frack, och då skulle frågan vara löst simsalabim — hokus pokus! Den tanken är lika god eller lika usel som den man först tänkte välja. Regeringens proposition innebär som synes i jämförelse med promemorian dock en klar förbättring. Men detta innebär inte att den är tolerabel eller ens nöjaktigt utformad. Omnämnandet av remissinstansernas svar sker slarvigt och delvis missvisande. I propositionen anför man några exempel på länder utan ordensväsende: Schweiz, Irland, Förenta staterna och Israel. Men man framhåller icke att dessa länder tillhör de fåtaliga undantagen i världen. I själva verket har ordensväsendet en större utbredning nu än någonsin tidigare. Det existerar i samtliga europeiska länder utom alltså i Schweiz och på Irland. Det finns i alla latinamerikanska länder utom Uruguay och Costa Rica. Det har återinförts eller införts i en rad afrikanska stater och ett flertal länder i Asien, med Kina som nästan enda undantag. I samtliga socialistiska stater i Östeuropa med Sovjetunionen i spetsen florerar ett omfattande ordensväsende med i många fall nyinstiftade men i andra fall från tidigare regimer övertagna eller återupplivade ordnar. Ordnarna har med andra ord befunnits förenliga med snart sagt vilket statseller samhällsskick som helst. Den omständigheten att de går tillbaka till en gången tids monarkiska traditioner har inte hindrat att de är i bruk i ett otal republiker och etablerade i såväl moderna demokratiska stater som socialistiska enpartistater. Det är icke minst detta som gör att kritiken från sekelskiftet i dag ter sig allt annat än modern och fräsch. Grundvalen för ett modernt reformerat ordensväsende är naturligtvis behovet av att särskilt hedra vissa medborgerliga insatser. Ordenskanslersämbetet har framlagt ett preliminärt förslag härom. Det är ytterst märkvärdigt — för att inte använda ett starkare ord — att detta förslag icke redovisas i propositionen, knappast ens omnämns. Om försummelsen är medveten är den helt förkastlig. Utskottet har gått ett steg längre; det har inte ens omnämnt förslaget. Är detta medvetet är det förkastligt. Har det skett av tanklöshet är det lika illa då. Med anledning av denna försummelse måste jag citera referatet i motionen 1894 av kanslersämbetets yttrande: ”En ordensförläning, heter det där, bör ha till syfte att hedra sådana medborgerliga insatser som sträcker sig utöver tjänstens, befattningens, yrkets eller verksamhetens i och för sig plikttrogna och samvetsgranna handhavande. Utmärkelsen bör avse antingen en speciell gärning av stor nytta för nationen, samhället eller mänskligheten eller ett alldeles ovanligt mått av duglighet och initiativkraft i fullgörandet av långvarig verksamhet av krävande art.

Osedvanliga förtjänster inom näringslivet och inom arbetsmarknadens organisationer bör på samma sätt komma i fråga för utmärkelse utan alla hänsyn till vederbörandes ekonomiska och sociala position.” Dessa förslag borde självfallet ha varit värda att göras till föremål för en mer ingående utredning. Utan vidare har de lagts åt sidan i kanslihuset. Det enda argument som i propositionen framföres mot ett nytt ordensväsen är svårigheten vid bedömning av de allmänna samhällsinsatser som anses böra utmärkas. Men, herr talman, denna svårighet föreligger också vid användningen av medaljerna ”För medborgerlig förtjänst”, som finns i fem storlekar, och ”Ilis quorum”, som finns i fyra storlekar. Varför går det att bedöma förtjänsten vid medaljutdelningar men icke i samband med ordnar? Hur är det för resten man bedömer i fråga om utmärkelsen professors titel? Utskottet är i denna del ännu mera fåordigt: ”Inte heller när det är fråga om att belöna viktiga samhällsinsatser av mer allmän karaktär kan ordnarna anses fylla sin uppgift.” Varför? Var finns argumenteringen? Tro, bara tro! När propositionen nu om en stund bifalles — jag utgår från det — kommer vi att få ett ordensväsen som har det egendomliga draget att utlänningar skall kunna erhålla svenska ordnar men icke svenskar. Justitiekanslern har kallat detta inkonsekvent och ägnat att väcka undran hos envar, och han tillägger: En sådan kluvenhet synes knappast förenlig med ordensväsendets grundvalar och statsrättsliga natur. Värdet för en utlänning av en orden som icke längre får utdelas i Sverige kan naturligtvis ifrågasättas. Det torde vara ytterligt få ordnar ute i världen som endast tilldelas utländska medborgare och är förbjudna för egna landsmän. Sådana lär dock finnas i två sydamerikanska stater, som tydligen har stått som förebild för regeringen i detta sammanhang. Tillåt mig rikta några frågor till regeringsbänken! För det första: Varför har man icke ens velat pröva kanslersämbetets preliminära förslag? Gick man till verket med en till den grad förutfattad mening och så bunden av sekelskiftets radikalism? För det andra: Anser inte regeringen att det finns behov av ett statligt belöningssystem för medborgare, som i sin gärning gjort sig särskilt förtjänta om det allmänna bästa? För det tredje: Varför skall det som för stat och kommuner är tillåtet och t.o.m. aktningsvärt beträffande medaljer vara otillåtet för det allmänna i fråga om ordnar? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för konstitutionsutskottets betänkande nr 27 gäller ju ett ändrat belöningssystem. Där föreslås att samma utmärkelse i form av armbandsur eller medalj skall delas ut till alla anställda i statlig tjänst som anses kvalificerade för detta. Statens medverkan i utdelningen av ordnar till svenska medborgare skall upphöra, som vi har hört av den föregående talaren. I fortsättningen skall sådana endast kunna tilldelas utländska medborgare eller statslösa, bosatta utomlands. Även om man kan hålla med om att ordensväsendet knappast hör hemma i vårt nutida samhälle, blir det väl ändå en egendomlig ordning att regeringen får utdela ordnar till utlänningar och statslösa, medan svenska medborgare inte kan komma i fråga. Nu var det emellertid inte om ordnarna jag skulle tala, utan om kvalifikationskraven för de utmärkelser som propositionen avser. Nu gäller för sådan utmärkelse 30 års statlig tjänst och att man har uppnått 50 års ålder. I motionen 1854 av herr Polstam m.fl. föreslås att kvalifikationstiden skall vara 25 år och att ingen åldersgräns skall förekomma. En kvalifikationstid på 25 år är ju vad som gäller exem pelvis för Kommunförbundets medaljer och för andra sådana utmärkelser. Inom det enskilda näringslivet brukar man efter 25 års tjänst dela ut antingen en medalj eller en klocka — eller något liknande. De av motionären föreslagna kvalifikationsreglerna skulle alltså stämma med vad som i stort sett gäller utanför det statliga området. Utformningen av reglerna för belöningarna ankommer på Kungl. Maj:t och skall ske i samråd med personalorganisationerna. I det stycket begär reservanterna självfallet ingen ändring. Men reservanterna vill att man som ett önskemål uttalar att vad som föreslås i motionen i detta avseende bör gälla. Herr Nordstrandh, som står upptagen på talarlistan, kommer att tala för motionen 1853. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1 av mig m.fl.

Herr talman! I propositionen 1973:91 framlägger regeringen förslag till ändrat belöningssystem för statsanställda m.fl. och önskar inhämta riksdagens yttrande angående propositionens förslag. ”De belöningssystem som för närvarande tillämpas under statlig medverkan återspeglar en gången tids samhällssyn genom att ge uttryck för värderingar av samhällsinsatser enbart med hänsyn till tjänsteställning”, säger utskottet i sin beskrivning av systemet, och utskottet anser det i hög grad motiverat med en reformering av belöningssystemet. Riksdagen har för övrigt redan begärt en sådan reformering. Det finns ett system av belöningar för vissa typer av samhällsinsatser — herr Hernelius räknade upp en del av dessa — och för statlig anställning. Man måste inneha en högre tjänst hos stat eller kommun för att erhålla ordensutmärkelse. Det anser jag inte vara något demokratiskt system. Statsanställda som inte har sådan tjänst att de är berättigade till denna utmärkelse kan i stället tilldelas medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”, och för detta erfordras viss tids tjänstgöring. Frågan om ett enhetligt belöningssystem för statsanställda samt avskaffande av statliga myndigheters medverkan i ordensärenden har under årens lopp påyrkats i flera motioner, och man har ju nu också behandlat den inom departementen.

Enligt förslaget skulle även de statliga myndigheternas medverkan i ordensärenden beträffande svenska medborgare upphöra. Grundlagberedningen har också haft frågan uppe, och enligt dess majoritetsförslag skulle statschefen i framtiden inte längre komma att befatta sig med utdelning av ordensväsendets ordnar. Jag har redan framhållit att det belöningssystem som hittills tillämpats återspeglar en gången tids samhällssyn. Att andra stater och regimer alltjämt använder liknande belöningsformer ändrar inte min uppfattning på den punkten. De svenska ordnarna tillkom under 1700-talet. Serafimer-, Svärdsoch Nordstjärneordnarna inrättades först och sedan kom Vasaorden år 1771. I morgondagens tidningar kan vi läsa om vilka personer som i år erhållit utmärkelserna — vilken storlek och dignitet de fått på sina ordnar. I praxis har ordensförslag lämnats in av bl.a. departementschef, riksdagens talman, landshövding eller verkschef, men det gör ju inte systemet mera demokratiskt. Jag skall inte närmare gå in i detaljerna. Jag finner det emellertid anmärkningsvärt att den ordning som infördes 1751, att utdelandet av ordensutmärkelser skall beslutas av kungen i ordenskapitel, alltjämt kan vara gällande och att praxis där inte har förändrats under alla dessa år. För att erhålla utmärkelsen måste svensk medborgare betala fastställd ordensavgift, medan utländsk medborgare ej betalar sådan avgift. Det föreligger alltså en skillnad mellan svenska och utländska medborgare redan som det är i nuläget. Ordenstecknet skall också återlämnas sedan en ordensinnehavare avlidit. Vad som därutöver kan förvåna är, som herr Hernelius också sade, det stora antalet ordensinnehavare i Sverige och den årliga ökningen i jämförelse med t.ex. våra grannländer Norge och Danmark: 1240 ordensutnämningar 1971 i Sverige mot Danmarks ca 200 och Norges ca 60. Även av den anledningen kan en reformering behövas. År 1968 meddelades nya bestämmelser för utdelning av medaljer och annan form av belöning. Det fordras nu 30 väl vitsordade tjänsteår i statstjänst, och vederbörande skall ha fyllt 50 år. Tjänstetiden kan räknas från den dag då 18-årsåldern uppnåtts. Den som avböjt erbjudande om Nr 112 orden — då tjänsten sålunda är ordensmeriterande — kan ej komma i Onsdagen den fråga för medalj. Det finner jag också vara en underlighet. 6 juni 1973 I motionen 1854 har hemställts om ändring av kvalifikationstiden tills —— — — att gälla 25 års anställning och att åldersgränsen skall borttagas. Det var Ändrat belöningsden motionen som herr Larsson i Luttra här talade för. system för stats I motionen 1853 föreslås att utdelningen av medaljen ”För nit och anställda m.fl. redlighet i rikets tjänst” tolfte storleken skall återupptagas och medaljen utdelas vid minst 40 års väl vitsordad statstjänst. Enligt utskottets mening har riksdagen inte anledning att gå in på detaljregleringen av medaljväsendets framtida utformning, och utskottet yrkar därför avslag på motionerna 1853 och 1854, på vilka reservationen 1 av herrar Larsson i Luttra, Boo och Fiskesjö bygger. Utskottet anser att belöningar åt i statens tjänst anställda må utdelas av Kungl. Maj:t efter de grunder som Kungl. Maj:t fastställer och tillstyrker därför yrkandet i punkten 1 i motionen 1894. Utskottet vill emellertid understryka angelägenheten av kontakter och samråd med berörda personalorganisationer. Det föreliggande förslaget till reformering av systemet innebär att utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” i fortsättningen skall kunna utdelas till alla anställda i statlig tjänst enligt förenklade regler. Dessutom innebär förslaget att statens medverkan i ordensväsendet upphör. Det har ansetts att utdelning av ordnar till utländska medborgare eller statslösa, bosatta utomlands, även i fortsättningen skall ske med statlig medverkan. Som motiv anges att det i de flesta länder finns någon form av ordenssystem och att det kan ha viss betydelse för Sveriges förbindelser med andra länder. Jag instämmer med herr Hernelius i att det kan vara inkonsekvent, men utskottet vill för närvarande ej motsätta sig att man gör på det sättet, av angivna motiv, även om man tar bort möjligheterna att utdela ordnar till de svenska medborgarna. Utskottet biträder propositionens förslag och avstyrker således motionen 1840 som yrkar avslag på propositionen. Även förslaget om ytterligare utredning av frågan avstyrkes. Utskottet ansluter sig till personalorganisationernas inställning, som inte är förenlig med någon form av ordensväsen. Herr Hernelius ansåg att man här har försökt gå en bakväg för att avskaffa ordensväsendet. Enligt vad jag förstår menar herr Hernelius förslaget att anmälningar om ordnar skulle inlämnas direkt i stället för att behandlas av statsdepartementen — ändringar i det fallet måste innebära grundlagsändringar, ansåg herr Hernelius. Ja, det har väl rått oklarhet om huruvida det var nödvändigt med en grundlagsändring. Efter vad jag förstår rådde det tveksamhet om den saken också i grundlagberedningen. Och eftersom det har rått meningsskiljaktigheter om beslutsformen har frågan i dag underställts riksdagen. Men jag kan inte finna att det tidigare tillvägagångssättet därför kan anses felaktigt eller att man här har gått smygvägar. Hur man än gör kan ordensväsendet inte utformas eller tillämpas på ett sätt som motsvarar det grundläggande kravet på jämlikhet och 51 enhetlighet i bedömningen av olika personalkategoriers arbetsinsatser, framhåller utskottet, och utskottet kan därför inte dela uppfattningen i reservationen 2 av herrar Hernelius och Werner i Malmö att en sådan ordning är genomförbar. För närvarande finns det ingen jämlikhet där. Herr Hernelius talade själv om ”de stjärnprydda herrarna”, och de har väl varit ganska enväldiga i detta fall. De kvinnor som fått en orden på senare tid är mycket få. Där finns alltså ingen jämlikhet. I motionen 1788 pekar motionärerna på den odemokratiska formen för officiella belöningar och det olustiga i att staten har medverkat i detta system. Man belönas som regel enbart på grund av samhällsställning. Arbetare eller tjänstemän med lägre tjänsteställning än lönegrad A 25 har inte kunnat komma i fråga. Motionärerna hemställer i punkten 1 att utdelandet av svenska ordnar skall upphöra. Utskottet delar meningen att det inte finns anledning att i framtiden behålla systemet med ordensutmärkelser till svenska medborgare under statlig medverkan, varför utskottet biträder yrkandet i motionen 1788, punkt 1.

Men nu är man beredd att försvara ett system som minsann inte andas jämlikhet mellan vare sig olika grupper eller olika individer. Och att det inte går att ändra denna sak på annat sätt har ju framgått av de utredningar som gjorts. Ordensväsendet privilegierar efter regler som i dag inte kan accepteras, I reservationen 2 omnämns det förslag som framlagts av ordenskanslersämbetet angående ett reformerat ordensväsen. Herr Hernelius talade också om den saken. Reservanterna anser det oförsvarligt att utredningen inte har beaktats i propositionen och inte heller omnämnts i utskottets betänkande. Som jag tidigare framhållit har riksdagen begärt en reformering i princip enligt föreliggande förslag, alltså att systemet med ordensutmärkelser för svenska medborgare under statlig medverkan inte bör behållas i framtiden. Och som jag ser detta finns det ju då ingen anledning att utreda eller pröva frågan ytterligare. Herr talman! Med vad jag här anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är mycket svårt att i sak bemöta fru Thunvall. Antingen har hon inte hört på vad jag sade eller också har hon inte läst reservationen eller också har hon iordningställt sitt anförande långt i förväg. Hon hade helt missuppfattat alltsammans. Reservationen innebär inte på något sätt ett förord för ett bibehållande av det nuvarande statliga belöningssystemet med ordnar. Polemiken på den punkten svävar alltså helt i luften. Vi vill ha ett reformerat ordensväsende. Det finns ingen anledning att gå djupare in på hur ordensväsendet fungerar i dag, eftersom vi vill ha en utredning om reform på detta område. Det essentiella som fru Thunvall sade var att eftersom vi inte vill ha några ordnar, så behöver vi inte utreda frågan. Det är ett besked. Någonting mer är det inte. Det är ingen argumentering. Men det kanske man inte skall begära i sådana här sammanhang. Hur jämlikheten kommer in i bilden begriper jag inte alls; det system vi önskar har fru Thunvall ännu inte sett. Det kan bli mycket jämlikt, kanske jämlikare än något annat system, och i varje fall jämlikare än medaljer i olika storlekar, ett system som nu praktiseras såvitt jag förstår utan invändning. Vad är det för skillnad på bedömningen bakom en metallbit och bakom en orden? I sak naturligtvis ingen. Medaljer är tillåtna men ordnar är förbjudna. Det är sekelskift radikalism. Inom parentes sagt är det inte jag som ansett att frågan borde grundlagsprövas utan justitiekanslern, och hans auktoriet är kanske något större för fru Thunvall än min.
Herr talman! Det är riktigt att herr Hernelius talade om mycket annat än det jag tog upp i mitt anförande. Någon möjlighet att ägna lång tid åt att skriva ett anförande har jag, av skäl som herr Hernelius är medveten om, inte haft. Men vi har ju diskuterat frågan i utskottet, och jag har i stort hållit mig till vad utskottet anfört i sitt betänkande. Utskottet säger att ordensväsendet i praktiken inte skulle kunna utformas och tillämpas på ett sätt som motsvarar det grundläggande kravet på jämlikhet och enhetlighet i bedömningen av olika personalkategoriers arbetsinsatser. Detta uttalande har reservanterna såvitt jag förstår ställt sig tveksamma till. Jag vet inte om det är någon mening med att vi diskuterar den här saken mer. Statsrådet har uttalat att det inte går att genomföra ett enhetligt och rättvist system när det gäller ordensväsendet, och utskottet har anslutit sig till den ståndpunkten. Vi har i betänkandet uttalat att medaljer i fortsättningen bör utdelas till alla anställda i statlig tjänst enligt enhetliga, förenklade regler. Vi förutsätter därför att Kungl. Maj:t ser över reglerna så att de blir enhetliga och förenklade; detta har vi anfört i betänkandet.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt ta del i den här debatten. Det har sina risker att i sessionens sista skälvande minuter förlänga den. Men herr Hernelius” inlägg gör att jag måste ta risken. Hans direkta frågor gör också att jag anser det motiverat att ta till orda. Jag vill försöka rätta till vad som måste vara missförstånd och förbiseenden i herr Hernelius” inlägg. Det första som torde vara ett mi början var avsikten att man skulle träffa något slags avtal i den här frågan och genom det hux flux avskaffa ordensväsendet. Det har aldrig varit ssförstånd är att han säger: Från fråga om det, och jag kan inte förstå var herr Hernelius fått den Nr 112 uppfattningen från. Vad vi har gjort är att vi har fullföljt riksdagens Onsdagen den beslut. Riksdagen uppdrog nämligen åt Kungl. Maj:t att i samråd med 6 juni 1973 organisationerna försöka finna mer demokratiska former för belönings — — — — — systemet — och det är vad vi har gjort. Men någon avsikt att träffa avtal Ändrat belönings: och sedan avskaffa ordensväsendet har inte funnits. Det har rått och system för statsråder alltjämt delade meningar om huruvida man skall behöva gå till anställda m.fl. riksdagen i denna fråga och huruvida det är en grundlagsfråga — om det nu är det herr Hernelius avser. På grund av denna oklarhet fann vi att det ändå var motiverat att i samband med grundlagspropositionen anmäla denna fråga för riksdagen. Det var det ena jag skulle rätta till i herr Hernelius” inlägg. Det andra jag vill rätta till är det han säger om att vi skulle ha dolt saker och ting i propositionen och på det sättet försökt dölja dessa saker för riksdagen — det var uppenbarligen en sådan insinuation som fanns i herr Hernelius” inlägg. Jag ty synnerhet som påståendet är oriktigt. Så har vi alls inte gjort. Han säger att vi dolt att de flesta länder har inrättat ordnar och i stället bara nämnt några få länder som saknar ordensväsende.

Men, herr talman, anledningen till att jag begärde ordet var att jag ville ta upp den fråga som egentligen var den väsentliga i herr Hernelius” inlägg, nämligen påståendet att vi inte hade tagit tillräcklig hänsyn till ordenskanslersämbetets förslag om ett reformerat ordenssystem.

I propositionen har regeringen deklarerat — det är riktigt, herr Hernelius — sin negativa inställning till ordensväsendet över huvud föremål för prövning i propositionen. Det är också fel. På s propositionen finns r taget. Denna negativa inställning har vi, och den står vi givetvis för. Det innebär att vi också har deklarerat vår inställning till ett ordensväsende i reformerat skick. Det har därför saknats anledning att i propositionen närmare redovisa på vad sätt en sådan reformering skulle kunna ske. Men jag skall gärna med några ord ytterligare utveckla vår ståndpunkt härvidlag. Jag gör det eftersom herr Hernelius tydligen tycker att motiveringen i propositionen var alldeles för dålig. Ett reformerat ordensväsende som herr Hernelius och moderaterna på basis av ordenskanslerns förslag vill få fram skulle tydligen innebära något slags individuell prövning av de människor som har gjort berömvärda samhällsinsatser. Ett sådant reformerat ordensväsende med individuell prövning kan naturligtvis inte begränsas till att avse insatser som inte har arbetsgivare; det är väl ganska uppenbart. Ett sådant belöningssystem skulle alltså komma att omfatta även de anställdas samhällsinsats. Därmed kommer ett sådant system i konflikt med det krav på enhetlighet som riksdagen har uppställt i fråga om offentlig tjänst. Här finns alltså ett så klart samband mellan olika ordnar för skilda former av samhällsinsatser att den bedömninge som görs i fråga om tjänteordnarna också bör bli tillämplig på de s.k. fria ordnarna. Grundlagberedningen har mycket klart insett detta samband vid sin behandling av ärendet och starkt tryckt på detta. Systemet strider också — som är sagt här av fru Thunvall — klart mot löntagarorganisationernas uttryckliga önskemål. Vid den kontakt vi hade med huvudorganisationerna lade vi också fram ett alternativ med ett något reformerat ordenssystem som liknar det som ordenskanslern har föreslagit, men organisationerna vände sig bestämt emot ett sådant alternativ. Dessa organisationer företräder visserligen inte alla som skulle komma i fråga för belöning — även om Landsorganisationen och TCO här också uttalade sig å de privatanställdas vägnar och man därmed täcker in en stor del av det svenska folket. Det är ganska uppenbart att dessa organisationer, även om de som sagt inte representerar alla, ändå representerar en så väsentlig del av det svenska folket att ett reformerat ordenssystem inte skulle fungera, om man uteslöt dem från systemet. En stor del av medborgarna i vårt land avböjer som bekant varje form av ordensutmärkelse. Jag tror att det bl.a. därför är orealistiskt att försöka reformera systemet med s.k. fria ordnar så, att det skulle kunna uppfattas som ett adekvat uttryck för allmänt godtagna värderingar i samhället. Man skulle då tvingas göra oerhört besvärliga och grannlaga bedömningar. För att samhället skall sanktionera och medverka i ett belöningssystem måste krävas att systemet vinner en något så när allmän accept, inte bara bland de belönade — det är väl mänskligt om de accepterar systemet — utan också hos människorna i gemen. Vad som är allmänt känt om svenskarnas inställning till ordensväsendet och vad som kommit fram under de av mig här refererade kontakterna med personalorganisationerna samt under remissbehandlingen visar att denna förutsättning inte föreligger, även om ordensväsendet skulle reformeras på det ena eller andra sättet. Dessutom vill jag som sagt än en gång understryka de rent praktiska svårigheter som är förenade med varje system som bygger på individuell prövning. Man får räkna med att ett sådant system för att kunna användas på ett rättvist sätt behöver kompletteras med ett visst inslag av automatik. Det system med individuell prövning som har diskuterats torde därför mycket lätt kunna utvecklas i en sådan riktning att vi efter någon tid är tillbaka i ett mera utbrett ordenssystem. Vill staten tilldela någon en utmärkelse för allmänna samhällsinsatser, kan detta ske genom användning av medaljerna ”För medborgerlig förtjänst” eller ”Illis quorum” och som tydligen är allmänt accepterade på ett helt annat sätt än vad ett även reformerat ordenssystem skulle kunna bli. Herr talman! Jag vill till sist framhålla att visst talar väldigt många skäl för att systemet med tjänstebelöningar helt slopas. Med hänsyn till vad personalens organisationer har fört fram och till att liknande system förekommer både hos kommunerna och inom den privata sektorn har vi trots detta stannat för att vi bör har kvar ett belöningssystem också för de statsanställda. Tjänsteordenssystemet bör dock avskaffas, därför att det ter sig — för att använda herr Hernelius” egna ord — utifrån ett demokratiskt betraktelsesätt orättvist och svårmotiverat. Det är på den grunden som vi, herr talman, har tagit detta av riksdagen länge begärda steg.

Herr talman! I propositionen föreslås bl.a. — och utskottet instämmer i det, som fru Thunvall redan har framhållit — att den av Kungl. Maj:t utdelade medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” bör kunna tilldelas alla i statstjänst anställda, oberoende av tjänsteställning och löneförhållanden, efter 30 års väl vitsordad statstjänst. Medaljen är av sjätte storleken. Inom medaljväsendet förekommer ingen utdelning av medaljer i större storlek än sjätte. Medaljen för nit och redlighet har ännu in på 1930-talet, har det sagts mig, utdelats i tolfte storleken. Då denna belöningsgrad är ganska allmänt förekommande inom svenskt medaljväsende kan det, som framhålles i motionen 1853, vara motiverat att nu då belöningssystemet för statsanställda — det vågar jag väl sia om — ändras återupptaga den tidigare förekommande graden för medaljen för nit och redlighet. Och då bör den ges som belöning för minst 40 års väl vitsordad statstjänst eller, om kvalifikationstiden för sjätte storleken sänks, för exempelvis 35 års väl vitsordad statstjänst. Givetvis bör den belönade också i detta fall, om han eller hon så önskar, kunna välja ett föremål med lämplig inskription. Enligt utskottet är frågan om huruvida den större storleken av medaljen för nit och redlighet skall kunna komma i fråga något som utskottet inte har anledning att gå in på. Utskottet menar att detaljregleringen av medaljväsendets framtida utformning bör ankomma på Kungl. Maj:t, som därvid självfallet bör samråda med personalorganisationerna. Att Kungl. Maj:t skall sköta detaljregleringen är självklart — det är ingenting att diskutera. Men man kan fråga sig vad detaljreglering är. Ett återupptagande av tolfte storleken är, synes det mig, mer än bara en enkel detaljreglering — det är ett ställningstagande med något vidare syftning. Ett uttalande av riksdagen hade kanske bort göras. Ett avståndstagande från tanken på tolfte storleken görs emellertid inte, och det noterar jag med tillfredsställelse. Den fullmakt som ges Kungl. Maj:t att utforma det framtida medaljväsendet utesluter alltså inte ett återinförande av tolfte storleken av medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Jag kan då endast uttrycka den förväntan att Kungl. Maj:t efter vederbörligt samråd med personalorganisationerna skall komma till i stort sett samma slutsatser som motionen 1853.

Herr talman! Jag har antecknat mig för sex minuters taletid, vilket är den tid som envar enligt 2 kap. 14 8 i den nya riksdagsordningen får rätt att yttra sig i en fråga. Jag ber dock om kammarens överseende, om jag inte fullt ut utnyttjar den angivna tiden. För oss som år 1969 motionerade om avskaffande av ordensväsendet är det tillfredsställande med såväl statsrådet Löfbergs proposition som konstitutionsutskottets behandling av densamma. Vi framhöll i vår motion år 1969 att ordensförläningarna inte överensstämde med den nutida uppfattningen om värderingar av samhälleliga insatser. Jag sade också i debatten den gången att ordensväsendet var ett uttryck för det gamla klassamhällets uppdelning av människor — inte efter personliga förtjänster utan efter lön och tjänsteställning. Allmänna beredningsutskottet hade samma syn på frågan och tillstyrkte vårt förslag om utredning. Statsrådet Löfberg delar nu också vår och personalorganisationernas uppfattning att systemet med ordensutmärkelser till högre tjänstemän och andra utmärkelser till det stora flertalet övriga statsanställda inte motsvarar vår tids värderingar av olika personalkategoriers arbetsinsatser. Efter motioner i riksdagen med i stort sett samma undertecknare som i fråga om ordensväsendets avskaffande har möjligheter givits för statsanställda i lägre lönegrad än A 25 — dvs. de som endast kunde komma i fråga för medalj — att i stället för medalj välja armbandsur. Detta har blivit synnerligen populärt. Praktiskt taget alla väljer klocka framför medalj. Nu föreslås detta system omfatta alla kategorier statsanställda, vilket jag naturligtvis hälsar med glädje. Något system för ordensutmärkelser på grund av offentlig tjänst skall inte i fortsättningen upprätthållas under statlig medverkan. Herr Hernelius” försvar för ordensväsendets bevarande har inte ändrat min uppfattning att det — som KU uttrycker det — inte finns anledning att i framtiden behålla systemet med ordensutmärkelser till svenska medborgare under statlig medverkan. Utskottet ansluter sig till statsrådets uttalande att ordensväsendet inte i praktiken kan utformas och tillämpas på ett sätt som motsvarar det grundläggande kravet på jämlikhet och enhetlighet i bedömningen av olika personalkategoriers arbetsinsatser. Jag vill passa på att i detta sammanhang uttrycka ett tack till grundlagberedningen för att den i regeringsformen utmönstrat adelsparagrafen, också det ett gammalt krav från min och andras sida. I anledning av föreliggande proposition har jag jämte några andra socialdemokratiska ledamöter föreslagit att ändringen av ordensväsendet genomförs fr.o.m. 1974 i anslutning till att övriga ändringar i det statliga belöningssystemet skall börja tillämpas. Utskottet vill på den punkten inte ha någon ändring så länge Gustaf VI Adolf är kung. Jag kan i viss mån ha förståelse för detta, även om jag i likhet med personalorganisationerna tycker att varje befattning med ordensväsendet från statens sida borde upphöra med det snaraste. Det har sagts mig att kungen personligen har ett alldeles speciellt intresse för arbetet med ordensväsendet och att man därför inte nu vill vidtaga någon förändring. Jag kan respektera den uppfattningen och avstår därför från att yrka bifall till vår motion i denna del. I själva grundfrågan om avskaffandet av ordensväsendet har såväl grundlagberedningen som statsrådet och konstitutionsutskottet villfarit vår önskan, och jag kan därför med gott samvete yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I tre punkter anklagade statsrådet mig för missuppfattningar eller oriktigheter. Jag skall avvisa dem alla tre. Beträffande uppfattningen att man tidigare velat behandla ärendet som en avtalsteknisk fråga vill jag hänvisa till innehållet i den promemoria som varit utsänd på remiss. Det framgår klart därav hur reformen skulle genomföras. Det skulle ske genom ett cirkulär från Kungl. Maj:t till tjänstemännen, alltså ren avtalsteknik. Tvivlar någon på den uppgiften hänvisar jag till vad hovrätten över Skåne och Blekinge yttrat. Den har på s. 12 och framåt i sitt remissutlåtande påpekat att innebörden av tankegången var klar. Myndigheternas skyldighet att avge ordensförslag skulle upphöra. Därav skulle också följa att statlig myndighet icke kan aktivt medverka i strid med de värderingar som ligger bakom beslutet om ordenssystemet. Detta påstående är högst tvivelaktigt, säger hovrätten. Jag citerade förut vad hovrätten sagt. Hovrätten fortsätter: Detta är inte en bevisning utan ett önsketänkande. Tanken att man genom förhandlingar med arbetsmarknadens organisationer skulle kunna avskaffa något som riksdagens föregångare instiftade på 1700-talet är ju rätt befängd. Om grundlagen har inte jag yttrat mig utan justitiekanslern jag upprepar det. Beträffande den andra frågan säger statsrådet Löfberg att det står på s. 4 i propositionen. Är det en beskrivning av läget i dag? Inte ett ord står om vad som gäller i dag utom för de länder som inte har något ordensväsende. Är det en korrekt bild, herr statsråd? Skriver ni sådana propositioner i vanliga fall, får man se upp med dem. Statsrådet säger för det tredje att han har argumenterat mot ordenskanslersämbetet på s. 26 och 27 i propositionen. Det har han visst inte gjort. Promemorian står omnämnd med någon rad, men innehållet i promemorian refereras inte någonstädes. Varför gör man inte det? Det är ju utvecklingen av gamla tankegångar som ligger bakom statsrådets förslag och ingenting annat. Jag avvisar alltså alla tre punkterna. Jag beklagar det, herr talman, men jag måste göra så. Vad statsrådet i övrigt påpekat är väsentligen, att det är allmänt känt att svenskarnas inställning till ordensvä har statsrådet forskat fram den inställningen? Är det genom samråd på tjänsterummet eller genom samtal med toppmedlemmar av organisationerna? De kan ju bara yttra sig om belöningssystemet för sina medlemmar. De kan inte yttra sig om ett ordensväsende av annan karaktär. Har de fått detta förslag på remiss från ordenskanslersämbetet? Förvisso inte. Var tar statsrådet den uppgiften från att svenskarna är emot ordensväsendet? Har Ni gjort en privat folkomröstning? Har det skett en SIFO-undersökning eller tror ni bara? Talet om det fackliga bedömandet och de fackliga organisationerna endet är en negativ punkt. Hur återkommer. Jag upprepar än en gång att fackorganisationerna inte gärna — Nr 112 kan stifta lag eller upphäva sådant som riksdagen en gång infört. Hela Onsdagen den detta resonemang förefaller mig därför helt meningslöst, framför allt när 6 juni 1973 det gäller ett nytt förslag som inte prövats av dessa fackliga organisationer. Jag ställde tre frågor till regeringsbänken. Om jag är riktigt älskvärd — och det brukar jag vara — skulle jag kunna säga att jag har fått svar på en och en halv. Vad jag absolut inte har fått svar på är följande fråga: Varför skall det, som för stat och kommun är tillåtet och t.o.m. aktningsvärt beträffande medaljer, vara otillåtet för det allmänna i fråga om ordnar? Jag ber om ett svar, herr statsråd.
Herr talman! Herr Hernelius återkommer till sina påståenden och hävdar att han hade rätt på alla tre punkter där jag påstod att han hade missförstått eller förbisett fakta. Så kan man kanske fortsätta en debatt och hävda att man har rätt trots de fakta som presenteras. Jag tycker inte att han förebragte några mera övertygande argument i sitt andra inlägg. Han säger att det är ren avtalsteknik att samråda med organisationerna. Men i sitt första inlägg talade han om att det skulle ha träffats något avtal och att det hade varit vår avsikt att genom ett avtal med organisationerna avskaffa ordensväsendet. Jag bestred detta. Jag gör det alltjämt. Tanken har aldrig varit att vi skulle träffa något avtal med organisationerna om detta. Men som jag sade i mitt förra inlägg fullföljde vi riksdagens beställning. Riksdagen hade nämligen — jag upprepar detta, herr Hernelius, men jag tänker inte göra det en gång till — uppdragit åt Kungl. Maj:t att i samråd med organisationerna finna mer demokratiska former för belöningar. Det var denna riksdagens beställning som vi fullföljde på sedvanligt sätt. Det samråd som ägde rum är alltså ingalunda, som herr Hernelius tydligen vill göra gällande, att förväxla med ett formellt avtal. Det var ju vad herr Hernelius först hävdade. Sedan bestred herr Hernelius också min andra punkt. Det finns kanske ingen anledning att fördjupa debatten om ordensväsendet i de olika länderna. Jag vill ändå understryka vad som sägs i propositionen, nämligen att de flesta länder alltsedan 1500-talet har inrättat ordnar men att några länder inte har ordenssystem. Detta är en klar upplysning om hur det i verkligheten förhåller sig på den punkten. Herr Hernelius frågade till sist hur vi kan veta att svenskarna är emot ett ordensväsende. Det är en ganska märklig fråga mot bakgrunden av det här ärendets behandling. Riksdagen har vid flera tillfällen med stor majoritet uttalat sig för en reformering av detta system.

Låt mig slutligen säga, herr talman, att jag tycker att herr Hernelius och moderata samlingspartiet har rört sig i rätt riktning. När riksdagen senast behandlade den här frågan var det inte tal om att det ordenssystem som vi hade stred mot ett demokratiskt betraktelsesätt osv. Men i dag har moderaterna kommit så långt att de gör detta konstaterande, och det tycker jag är en vinst. De har rört sig i rätt riktning — inte tillräckligt långt, men vi skall väl se att de fortsätter att röra sig i rätt riktning även
Herr talman! Motiveringen för att åberopa 1500-talet och inte nutiden beträffande förhållandena i andra länder var skäligen klen. Det intressanta är ju vad som sker i de nya länderna, i de socialistiska staterna, i nytillkomna republiker, osv. Det var detta herr Löfberg icke ville delge riksdagen. Herr Löfberg sade att det var inte fråga om något avtal. Nej, det var inte fråga om något avtal som skulle skrivas under i sedvanlig stil vid Slottsbacken. Detta har jag heller inte sagt, men det var fråga om att höra arbetsmarknadsparter och i anledning därav utfärda cirkulär. Och vad har de fackliga organisationerna att göra med ett belöningssystem som icke anknyter till tjänst? Den frågan kvarstår. Beträffande svenska folkets inställning säger statsrådet Löfberg att den är känd genom att konstitutionsutskottet och att riksdagen har uttalat sig. Men herr Löfberg sade folket. Det råder dock fortfarande en viss skillnad därvidlag. Sedan sade statsrådet Löfberg att moderaterna har rört på sig. Ja, det är riktigt. Statsrådet Löfberg har också rört på sig. Promemorian har fått falla. Under bordet med den. Ett nytt förslag har kommit till riksdagen, ett mycket ärligare och rättframmare förslag. Statsrådet Löfberg vill ha kvar de utländska ordnarna. Statsrådet är alltså på glid även han, men jag vill säga att han inte kommit så långt från sekelskiftets radikalism — den föråldrade — när han i dag försvarar sitt förslag.

Herr talman! Det är alldeles ostridigt, statsrådet Löfberg, att riksdagen, konstitutionsutskottet och de fackliga organisationerna gör det. Men säg då vilka det är Ni bygger Er tro på och säg inte folket.

Herr talman! Jag begärde visserligen ordet med anledning av herr Hernelius” och mitt tidigare meningsutbyte, men till den senaste debatten vill jag först säga att jag anser att statsrådet Löfberg har fullt fog för det han har sagt här, nämligen att en stor del av svenska folket har haft önskemålet att ordensväsendet avskaffas. Vi får väl ändå anses representera svenska folket. Åtminstone känner jag mig som en representant för folket. Jag vet inte hur herr Hernelius gör, men jag tror de flesta av oss här i riksdagen vill känna sig som representanter för svenska folket. Herr Hernelius säger att det stod någonting i propositionen om att ordensväsendet var instiftat på 1500-talet och inte i dagsläget. Jag sade i varje fall i mitt anförande att även om man har systemet i andra länder med andra regimer så ändrade det inte uppfattningen i utskottet. Visst var väl utskottet som helhet medvetet om vad som förekommer på det området. Det är också riktigt som statsrådet sagt — jag vill understryka det — att riksdagen har begärt en översyn av ordensväsendet och att den skulle ske i samråd med persohalorganisationerna. I vårt tidigare meningsutbyte kom herr Hernelius och jag att tala om ordet jämlikhet, och det var anledningen till att jag nu begärde ordet. Jag ansåg att moderaterna här ändå vill hålla fast vid ett system som enligt min mening inte uppfyller kraven på jämlikhet och enhetlighet i bedömningen. Herr Hernelius säger att moderaterna inte helt motsätter sig propositionens förslag, utan det skulle vara ett reformerat system. Eftersom jag i mitt anförande ändå påvisade att även ett reformerat system — såsom man har fått frågan härom utredd — inte föreföll bli förenligt med jämlikhetsprincipen så vidhåller jag mitt yttrande på den punkten. Herr Hernelius sade då att det är inte fråga om jämlikhet när det gäller medaljerna heller. Jag tror att ett system med medaljer är mera rättvist och bättre kan uppfylla jämlikhetskravet. Men skulle medaljutdelningen komma att uppfattas annorlunda av opinionen ute i landet och av berörda personalorganisationer, får väl tiden då anses vara mogen att upphöra också med den belöningsformen. Statsrådet Löfberg nämnde att man kunde tänka sig det. Jag vill också erinra herr Nordstrandh om att utskottet anser att riksdagen inte bör befatta sig med regleringen av belöningssystemet utan det bör Kungl. Maj:t göra själv, och vi önskar oss ett förenklat system. Jag vill personligen inte ansluta mig till herr Nordstrandhs önskemål om en större medalj än den som redan finns just därför att jag vill ha en förenkling på det här området. Jag tror att även där står personalorganisationernas önskemål i överensstämmelse med min restriktivitet. Det har jag inte hört med dem om, men jag tror det.
Herr talman! Detta skall bli min sista replik i denna debatt. Jag vill bara apropå jämlikhet och medaljer fråga fru Thunvall om det var jämlikhet när grundlagberedningens ordförande — enligt beslut av regeringen — av justitieministern fick mottaga en medalj i mycket hög storleksordning att bäras i vackert band om halsen. Han var synnerligen förtjust däröver.

Herr talman! Ett nytt väldigt miljöhot kan komma att drabba Alands hav. Det finländska oljebolaget Neste tycks planera att föra supertankers med omkring 100 000 ton olja mellan Åland och Sverige upp till ett nytt raffinaderi norr om Nystad i Finland. Dessa jättetankers kommer att stryka utmed en övärld där stora oljeutsläpp vore förödande — för fisket, vattnet, stränderna, den bosatta befolkningen och de människor som finner vila och rekreation vid Ålands hav. Enligt pressuppgifter i dag kommer det svenska sjöfartsverket att aktivt underlätta för det finska oljebolaget att mäta ut en ränna för fartsverkets chef har många gånger uttalat supertankers i Ålands hav. Sj sig positivt till supertankers i Östersjön och nonchalerat den miljöfara som de utgör. När jag vid tidigare tillfällen rest frågan i riksdagen har den svenska regeringen visat sig ointresserad att göra motstånd mot den växande oljetrafiken med allt större fartyg. Men nu skulle supertankers nära nog gå in i den svenska skärgården. Dessa jättefartyg kräver stora djup och deras manöverförmåga i kritiska lägen är liten. En kollision, explosion eller grundstötning med en för olja i dessa hårt trafikerade farleder utanför t.ex. Roslagens skärgård vore en katastrof för området. Med vind, vågor och strömmar kan på några timmar tiotusentals ton råolja förstöra miltals av stränder och en omistlig övärld. Det får inte ske. Nu måste äntligen den svenska regeringen handla och handla snabbt. Mot bakgrund av den anförda motiveringen vill jag anhålla om kammarens tillstånd att till herr jordbruksministern ställa följande frågor: 1. Kommer den svenska regeringen att stillatigande godta att supertankers för råolja går in i Ålands hav med de väldiga miljörisker för svensk och åländsk skärgård som detta innebär? 2. Kommer det svenska sjöfartsverket att aktivt medverka till att supertankers för olja kommer att stryka utmed den svenska Östersjökusten? 3. Kommer den svenska regeringen nu äntligen att ta kontakt med den finländska regeringen i syfte att motverka det växande oljehotet från supertankers mot Östersjöns vatten, stränder och öar?
Ärade kammarledamöter!

Det gäller för arbetet såväl inom utskotten som i kammaren. Av den statistik som utdelats till kammarens ledamöter framgår att antalet plenitimmar ökat från 414 föregående vårsession till 447 i år. Vid tvåkammarriksdagens sista vårsession 1970 hade andra kammaren sammanlagt 303 plenitimmar, vilket då ansågs vara högt. På liknande sätt har arbetet ökat inom utskotten. Det måste bli en angelägen uppgift för den i dag beslutade utredningen om riksdagens arbetsformer att söka finna lösningar som med bibehållande av grundligheten i riksdagsarbetet minskar arbetsbördan i utskotten och i kammaren. Jag tackar kammarens ärade ledamöter för gjorda insatser i riksdagsarbetet och för visat förtroende. Till vice talmännen ber jag få framföra ett tack för värdefull hjälp och gott samarbete. Jag framför också kammarens tack till vår sekreterare för hans säkra och förnämliga arbete. Likaså vill jag ge uttryck för kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenograferna och all övrig personal för deras betydelsefulla arbetsinsatser och beredvillighet även då arbetsbördan varit mycket stor. Jag önskar kammarens ärade ledamöter och personal en skön och angenäm sommar. Den förestående valrörelsen kommer givetvis att medföra mycket arbete för ledamöterna, men jag vågar ändå hoppas att sommaruppehållet skall ge alla tillfälle till rekreation och avkoppling.

Herr talman! Jag har under de senaste åren försökt bidra till riksdagsarbetets rationalisering och förenkling genom att stryka det framförande av lyckönskningar och välgångsönskningar och tack till talmannen som avslutar den här delen av årets riksdagsession. När jag nu frångår denna min vana vill någon kanske inbilla sig att det beror därpå att inledandet av en ny tradition icke kommer att drabba mig själv, eftersom det är sista gången jag befinner mig i den här situationen. Men det beror inte på detta, utan det beror på att jag gärna vill bringa i erinran att herr talmannen alldeles nyss har klubbfäst den nya författningen. Denna nya författning innebär väl inte ett tillgodoseende av många människors bestämda krav och önskemål, som våra två tidigare stora författningsrevisioner 1809 och 1865. Herr talmannen kommer inte att på Stockholms gator mötas av stormande och glädjejublande människomassor, när han lämnar det här huset. Vi får inte ens glädjen att se den allra minsta lilla protestdemonstration på Sergels torg, såvitt jag kan förstå. Men för oss riksdagsmän är det en viktig händelse. Det är en stor och betydelsefull sak att vi har lyckats komma fram till en medborgerlig samling omkring demokratins arbetsformer. I andra länder kan långa och hårda strider utkämpas i sådana här sammanhang — och kanske har så varit fallet även här. Men nu har vi beslutat praktiskt taget i enighet om hur demokratin skall arbeta, och det är en stor sak. För oss som var med och utarbetade provisoriet för några år sedan innebär det ju också en känsla av tillfredsställelse att det som då gjordes gav oss arbetsformer som har varit så pass effektiva att de kan tjäna som stomme — man kan nästa säga som väsentligt innehåll — i den nu beslutade konstitutionen. Det är viktigt att demokratins arbetsformer är sådana att vi trivs med dem och att de fungerar väl. Men det är självklart att viktigare än formen är innehållet, och det är på oss riksdagsmän det beror om innehållet blir sådant att respekten för demokratin bevaras, fördjupas och förstärks. Det är omkring innehållet i vår politik som striderna står i det här huset och även utanför huset — det är om detta som debatterna ibland kan bli heta och ivriga och kan tyckas avslöja motsättningar som är djupgående. Vi har beundrat herr talmannen av många skäl, bl.a. för det tålamod med vilket han har lyssnat till debatterna. Om han någon gång har tyckt att det är förunderligt att svenska språket är så rikt att det kan tillåta att samma sak sägs på så många sätt, ofta exakt likadana, och om han någon gång har blivit ledsen eller otålig över det, så har han i varje fall aldrig visat det. Vi beundrar också hans lugn. Men framför allt är vi tacksamma för den skicklighet med vilken han har lett våra förhandlingar. Han har gjort det på ett mönstergillt sätt — tillsammans med övriga talmän. Om riksdagsarbetet blir försenat, så beror det sannerligen inte på bristande intresse för rationaliseringar och forceringar hos presidiet. Nu önskar vi talmännen en angenäm sommar fylld av rekreationsmöjligheter. Frihet från de politiska striderna kanske man inte vågar hoppas på. Och så träffas vi till hösten igen. Samtidigt som jag tackar talmännen vill jag gärna tacka också kammarens sekretariat och personal. Vi är djupt tacksamma det sätt på vilket de förvandlat detta hus till en så utomordentlig arbetsplats som det har blivit. Än en gång: Lycka till, herr talman!